Fru talman! Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag ser som viktiga de kommande åren för att höja trafiksäkerheten och på så vis komma närmare nollvisionen. I vägtrafiken har enligt preliminära beräkningar 314 personer omkommit under 2011. I denna siffra är inte suicidfallen inräknade. De senaste tio åren har antalet omkomna minskat med ca 40 procent. Även om antalet 2010 var rekordlågt med endast 266 omkomna visar årets siffra på runt 300 att det fortfarande sker stora framgångar i trafiksäkerhetsarbetet. År 2011 bedöms vara mer av ett "normalt år" jämfört med 2010. Den mycket kraftiga nedgången av antalet omkomna i vägtrafikolyckor 2010 var med stor sannolikhet ett utfall av slumpfaktorn, samt sträng kyla och rikliga snömängder, som ledde till kraftigt minskande hastigheter. Mätningar visar på något högre hastigheter under 2011 och ökad trafik. Antalet dödade i vägtrafiken per 100 000 invånare 2011 beräknas uppgå till 3,3 - det var 2,8 2010 - exklusive suicidfallen. Under 2010 var genomsnittet för EU-länderna 6,2. Detta gör Sverige till ett av världens mest trafiksäkra länder, och vi är internationellt erkända för vårt nollvisionsarbete och våra resultat. Detta ska vi vara mycket stolta över. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och uppnå nollvisionen är prioriterat och kommer även fortsättningsvis att vara det. Regeringen beslutade 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. I den nationella planen för 2010-2021 satsar regeringen 136 miljarder kronor på drift och underhåll av våra vägar, bland annat för att göra dem säkrare. Regeringen satsar dessutom ytterligare 5 miljarder kronor på infrastruktur under åren 2012-2013, där 1,4 miljarder kronor är avsatt för drift och underhåll samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägnätet. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångsrikt, exempelvis åtgärdande av farliga sträckor genom mötesseparering, automatisk hastighetsövervakning, och nya effektiva hastighetsgränser. Den 1 januari i år infördes också ett permanent och förbättrat system för alkolås till rattfyllerister. Tidigare har exempelvis obligatorisk riskutbildning införts för alla bil och mc-körkortsaspiranter, vilket tros ligga bakom minskningen av svårt skadade mopedister under 2010 och 2011. Regeringen avser att fortsätta arbetet med att förverkliga nollvisionen genom systematiska förbättringar i transportsystemet. Detta är en fortgående process där vi även fortsättningsvis sätter mål, genomför åtgärder, följer upp och utvärderar våra resultat för att säkra att vi gör rätt. Detta ska vi även fortsättningsvis göra genom samverkan med transportsystemets olika aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Under våren kommer förslag från Trafikverket till reviderade etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna för att möta upp det inom EU gällande målet att halvera antalet dödade i vägtrafiken från 2010 till år 2020. Avslutningsvis vill jag betona att arbetet med att förverkliga nollvisionen är en fortgående process där vi alla har ett ansvar. Nollvisionen lever i allra högsta grad, och vi arbetar aktivt med att förvalta och genomdriva de åtgärder som vi vet har effekt samt att vara aktiva och kreativa med att titta på framtida åtgärder.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är hög tid att ta ett nytt grepp för nollvisionen. Det är dags för en nystart för nollvisionen. Vi var, precis som Catharina Elmsäter-Svärd sade, väldigt framgångsrika. Det blev vi sedan den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen fastslog att vi skulle ha en nollvision för svårt skadade och dödade i trafiken. Vi har bit för bit, steg för steg försökt att arbeta mot den genom säkrare vägar, attitydförändringar, utbildning och på olika sätt se till att vi ska få ned antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vi har varit väldigt framgångsrika. Både inom EU och i resten av världen har man tittat på Sverige för att se på det goda exemplet och frågat: Hur har ni gjort i Sverige? Tyvärr har den positiva trenden brutits. År 2011 dog 330 personer i trafiken jämfört med 266 år 2010. I Västra Götaland har antalet döda i trafiken fördubblats under 2011. Det finns ingenting som tyder på att det skulle bli en förbättring under detta år, i varje fall inte hittills. Catharina Elmsäter-Svärd och jag har vid flera tillfällen diskuterat Sveriges farligaste väg, E20. Det ser för närvarande inte ut som att det skulle bli bättre detta år utan snarare tvärtom. Jag ser en rad olika saker som behöver göras. Jag kan lämna några tips. Det är bland annat vinterdäckslag för lastbilar. Där har regeringen segat. Det skulle kunna gå att genomföra. Det handlar om att man alltid ska ha en reflexväst i bilen och att ställa det kravet på alla fordon. Det är ganska enkelt att ha ett sådant krav. Det är anmärkningsvärt att ni inte har tagit med antisladdkrav för supermiljöbilspremien. Det är märkligt när vi hade det tidigare för de tidigare miljöbilarna. Men när vi flyttar fram positionerna tar ni bort en del av säkerhetskraven. Dessutom borde vi kunna ansöka igen om alkolåsen hos EU eftersom tekniken har gått framåt. Vi skulle kunna ha ett mycket strängare krav och ett obligatorium för det. Avslutningsvis handlar det också om att bygga säkrare vägar. Det behövs på många håll i landet. Jag kan återigen uppehålla mig vid Sveriges farligaste väg, E20. Det är den väg som binder samman Stockholm och Göteborg. Det är den väg där godset flödar från Bergslagen ned till norra Europas största hamn. Det är också den väg som numera kallas dödens väg. Det är den väg där det behövs två filer i båda riktningarna och mötesfri korsning, och det behövs på hela sträckan. Det är en nationell väg. Det är staten som ska leverera vägen. Jag vet att det finns andra som försöker skylla ifrån sig och säga att det är kommunen, regionen eller någon annan som ska göra det. Men det är en nationell, statlig väg som det förväntas att regeringen tar ett ansvar för. Det behövs en nystart för nollvisionen. Jag har gett några exempel på vad regeringen skulle kunna göra. Jag förväntar mig att det blir åtgärder och att Sveriges farligaste väg åtgärdas omedelbart.
Fru talman! Jag satt själv som riksdagsledamot år 1997, det år som kammaren gemensamt, alla partier, beslutade om nollvisionen. Jag kan nog säga att jag vid det tillfället tillhörde dem som sade: En nollvision kan man väl inte ha, för det går inte att komma ned i antalet noll. Jag har lärt mig med tiden och ser också resultatet av det. Det var ett bra initiativ. Det handlar om hur och på vilket sätt vi har det som ett mindset. Vi har det alla för våra ögon. Styrkan i arbetet har varit just att vi har samverkat mellan så många olika aktörer. Det har varit det offentliga, näringsliv, akademi och forskning. Det gäller inte minst våra biltillverkare som vi har i detta land. Monica Green nämner E20. Det är riktigt. Den är inte fullt ut en Europaväg. Den har inte tillräckligt bra standard fullt ut på hela sträckan. Jag tycker att vi ska ha i minnet att antalet dödsolyckor på E20 har legat hyfsat konstant sedan 2003. Men det är fortfarande inte bra, för vi vill inte att någon ska hamna i en svår olycka och vare sig dö eller bli svårt skadad. De åtgärder som vi vet verkligen har gjort skillnad och som vi fortsätter med handlar framför allt om hur vi anpassar hastigheten i förhållande till vägens standard. Vi gör också mittseparering, som gör otroligt stor skillnad på döds och olycksstatistiken. Vi jobbar tillsammans med Trafikverket och kommunerna med design av vägar och stadstrafik. Det handlar om rondeller och om hur vi planerar för de oskyddade trafikanterna, för just detta är en siffra som sticker ut i den senaste statistiken. Vi jobbar också med sidoutrymmena längs med våra vägar så att man inte åker in i ett träd eller i en stolpe. Vi har kommit långt - och när jag säger vi pekar jag inte bara på mig själv, utan mycket har kommit från näringslivet, inte minst från biltillverkare och andra - med bra teknik som på olika sätt kan hjälpa föraren att påminna om ifall man har glömt sitt bälte eller byter fil utan att blinka. Tekniken kan uppmärksamma föraren när han eller hon gör sådana saker, och jag tror att det är mer av sådant som måste till också. Det arbete som vi bedriver här har blivit internationellt erkänt. Jag har varit på många olika resor i den egenskap som jag har nu och pratat, inte minst i förra veckan i Madrid i Spanien, om trafiksäkerhet. Vi har fått en bra exportprodukt med detta i och med det kunnande och mycket av den kunskap och teknik som finns i våra företag. FN har till och med pekat ut att man ska ha en särskild liknande deklaration. Detta hindrar inte att vi ska jobba mer. Vi ska inte tro att vi är färdiga och klara. Snarare har vi tagit ytterligare ett steg för hur vi ska kunna använda den kunskap som vi har jobbat in sedan 1997. I Göteborg startar man Vision Zero Academy, där vi bland annat har med de olika aktörerna, som gemensamt ska kunna utbyta bra erfarenheter. Det gäller dels oss själva nationellt, dels internationellt. Det tror jag är viktigt för att vi ska kunna ha ett bra trafiksäkerhetsarbete även framöver.
Fru talman! Det är bra att Catharina Elmsäter-Svärd talar om att vi ska använda oss av ny teknik. Det är jag en stark anhängare av; jag tror att det går att lösa mycket med det. Men då är det anmärkningsvärt att regeringen har tagit bort kravet på krocktest och på antisladd när det gäller supermiljöbilspremien. Man har sänkt säkerhetskraven på denna typ av bil trots att man hade det tidigare på miljöbilspremien. Det är högst anmärkningsvärt. Jag är för ny teknik och att man kan bygga in smarta saker i bilarna. Då behöver man också ha med detta krav. Jag nämnde vinterdäckslag. Jag nämnde reflexvästar. Jag nämnde kraven på supermiljöbilspremien. Jag nämnde att man borde snabba på ansökan om alkolås på bilarna. Jag har också nämnt hur man ska kunna bygga säkrare vägar. Jag har tagit E20 som exempel eftersom den ligger så nära inpå mig. Jag bor nära vägen, och jag ser att olyckorna drabbar många människor. I Västsverige har antalet döda fördubblats under 2011. Så kan vi inte ha det. När jag ser detta på så nära håll, och när E20 nu kallas för dödens väg kan jag inte stå passiv och titta på. Jag tycker inte att regeringen ska göra det heller. Jag tycker att man till exempel ska ta det socialdemokratiska initiativ som vi lade fram under hösten och lyfta ut de tio farligaste vägarna och titta särskilt på dem. Då kan man återkomma snabbt, sätta fart och skynda på när det gäller vad vi kan göra för att inte fler liv blir drabbade. Det är ju detta som händer. På E20 har det skett ett antal dödsolyckor även i år och förra året. Det pågår hela tiden. Så kan vi inte ha det. Jag hoppas att Catharina Elmsäter-Svärd kan visa politiskt mod och säga: Vägen mellan Stockholm och Göteborg, den väg som knyter samman våra två största städer, ska naturligtvis ha fyra filer - två filer i båda riktningarna - och vara mötesseparerad! Det är ett politiskt ansvar som Catharina Elmsäter-Svärd borde ta, och hon borde ställa detta som krav i stället för att skylla ifrån sig och påstå att det är kommunerna eller regionerna som ska vara med. Det här är en nationell väg som staten ska ta ansvar för. Jag fick inget riktigt svar från Catharina Elmsäter-Svärd om vad hon tänker göra med supermiljöbilspremien. Tänker hon öka kravet? Jag fick inget svar när det gäller reflexvästar. Det finns ett antal frågor som hänger i luften och som jag förväntar mig att Catharina Elmsäter-Svärd tar upp i sitt nästa inlägg.
Fru talman! Det är inte förbjudet att använda reflexvästar i sin bil. Det är inte detsamma som att man har ett krav på detta. Det finns länder där man har krav, men det är inte säkert att människor har västen med sig i alla fall. Det hänger också på att man ska ha någon form av uppföljning, och någon annan borde påminna förarna om dem. Reflexvästar är alldeles utmärkta att ha om man hamnar vid sidan av en väg och måste gå ur bilen. Men jag tycker att detta på något sätt är ett eget ansvar också. När det gäller E20 tycker jag att det känns ganska rimligt att kunna respektera den arbetsgrupp som jobbar lokalt och regionalt och som ska presentera sitt förslag i slutet av april. Åtminstone väljer jag att göra det eftersom det går utöver de fem etapper som finns planerade i den plan som man har beslutat om. Vi har en skillnad i attityd till alkolåsen som jag till stor del tror kommer från vårt nollvisionsarbete. Om jag jämför med andra länder ser jag att alkolås där ofta är förknippat med någonting fult och skamligt. Så är det inte längre i Sverige. Inte minst bygger det på att jag tror att vi har i runda slängar 60 000-70 000 som i dag på frivillig väg använder alkolåsen. Vad vi har gjort är att vi ytterligare har skärpt påföljden för den som blir ertappad med rattonykterhet och ska bli av med körkortet. Man kan välja att ha ett alkolås och då kanske ha möjlighet att behålla sitt jobb under dessa former. Alternativet är att man blir av med körkortet under en betydligt längre tid. Detta är ytterligare steg framåt. Vinterdäcken, framför allt kopplat till tung trafik, är en diskussion som kommer upp nästan varje vinter när det är en riktigt besvärlig vinter. Det är ett elände med samhällsekonomi och framkomlighet när lastbilar får stopp. Men det kan också vara problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Just nu har vi en extra utvärdering som pågår. Den gäller framför allt lastbilar som har varit med om en olycka eller åkt av vägen. Vi har börjat med att titta på olika situationer och vad de har för däck i dag. Följer man ens de extra krav som infördes för drygt ett år sedan om tre millimeters mönsterdjup? Hur såg väglaget ut på den aktuella platsen? Var föraren trött eller onykter och så vidare? Detta gör vi för att vi ska få en uppfattning. Vi har börjat få några korta resultat, för detta har bara pågått under vintermånaderna. Men vi kan redan nu konstatera att det är många som inte ens följer kravet på tre millimeters däckdjup. Jag står kvar vid vad jag har sagt: Utredningen ska pågå under vintersäsongen fram till mars. Då har vi också tid att kunna få fram en lagstiftning om vi vill ha just vinterdäcken - jag antar att det är däcken och inte dubbarna som Monica Green syftar på. För statens bilar, som upphandlas i våra egna myndigheter och förvaltningar, finns det med krav på antisladd. Vi vet av erfarenhet att bilar som har en kombination med antisladd är mer trafiksäkra. När det gäller den del som Monica Green syftar på och som handlar om supermiljöbilspremien har man gått på den status som man gör på EU-nivå för att klara miljökraven. Just nu kommer jag inte ihåg förkortningen för den. Det görs olika tester, men jag vet att man inte kan jämföra testerna mellan olika bilklasser eftersom det görs lite olika tester på dem. Det handlar om ett färre antal bilar. För mig är det också viktigt att trafiksäkerheten finns med i botten. Ju fler bilar som har antisladd, desto bättre är det naturligtvis. Det håller jag med om.
Fru talman! Den heter Euro NCAP. Vi skulle mycket väl kunna ha som krav här i Sverige att man ska uppfylla dessa krocktester och antisladd. Det är anmärkningsvärt att regeringen har gått ifrån det. När vi borde flytta fram positionerna blir regeringen mer slapphänt i stället. Det är för mig en gåta. Nu ser vi också att antalet dödade i trafiken ökar igen. Då borde regeringen tycka att det är synd att man blir mer slapphänt och inte tar nollvisionen på riktigt så stort allvar som den förra regeringen gjorde. Det är så jag upplever det. Det behövs en nystart för nollvisionen. Det behövs att regeringen tar tag i de här frågorna igen, börjar peka och tala om att vi ska höja ribban igen och ha som mål att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Det är ett mycket långsiktigt och visionärt mål, som Catharina Elmsäter-Svärd säger, men det är oerhört viktigt att alla stretar åt samma håll. Därför är det viktigt att man vidtar åtgärder, bland annat dem som jag har föreslagit. Det är märkligt att Catharina Elmsäter-Svärd säger att det inte är förbjudet att ha reflexväst. Nej, och det kunde man ha sagt även när det gäller bilbältet. Det är inte förbjudet att använda det. Det gäller att vi börjar ställa dessa krav, till exempel på vinterdäck på lastbilar. Varför har det dröjt så länge? Lastbilar har ju så tungt gods som de kör på våra vägar. Varför finns det inget krav på att de ska ha vinterdäck? Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen har dragit ut så på tiden. Avslutningsvis vill jag säga att E20 inte borde kallas dödens väg. Den borde kallas den mest framkomliga vägen i Sverige eftersom den binder samman Stockholm och Göteborg.
Fru talman! Personligen tycker jag att man bör vänta med att dra alltför stora växlar när det gäller vart trenden är på väg. Antalet döda har ökat 2011 jämfört med 2010 som var ett exceptionellt, om jag får uttrycka det så, bra år. Men 2011 är fortfarande det andra bästa året sedan man började göra sina mätningar. Det innebär dock att vi måste fortsätta att vara uppmärksamma. Monica Green jämför och säger att reflexen skulle vara lika bra som bältet, men jag drar inte samma slutledning. Vi vet att bältet räddar liv vid en olycka på betydligt mer väsentligt och bevisat sätt än en reflexväst. Jag är fortfarande fullkomligt övertygad om att vi måste jobba vidare med hastigheterna. Det är de som i många fall avgör. Det är alldeles för många som inte håller en hastighet som är anpassad efter vägens design. Låt oss jobba med infrastrukturen där vi kan kombinera bra standard med trafiksäkerhet och framkomlighet. Det är en utmaning som vi har. Dessutom handlar det, som jag sade tidigare, om hur vi designar våra vägar både i stad och på landsbygd. Det finns en annan fråga som vi inte har berört så mycket. Det är den stora utmaningen som vi står inför. Det handlar om vad det är som distraherar en förare. Två sekunder av ouppmärksamhet kan innebära att det blir en olycka. Det kan bero på många olika saker. Det gäller att fortsätta att jobba med teknik som hjälper och påminner föraren om att vara en bättre förare. Där ligger Sverige i framkant. Vi har många duktiga företag som gemensamt jobbar för nollvisionen och arbetar åt samma håll.